Herr talman! Thomas Bodström har frågat mig vilka bedömningsgrunder jag har till mitt ställningstagande att inte lägga förslaget till lagstiftning om vållandebrott i trafiken på riksdagens bord. Varje år dödas och skadas många människor på grund av alkohol i trafiken. Det här är mycket allvarligt, och kampen mot rattfylleriet är därför en mycket viktig fråga för mig och för hela regeringen. Jag vet att den är det även för oppositionen. Allians för Sveriges rättspolitiska grupp har förespråkat en strängare syn på alkohol i trafiken. Jag står givetvis fast vid denna uppfattning, det bör till en strängare syn på vållande till annans död som sker i samband med rattfylleri. Min grundinställning är emellertid att det finns skäl att skärpa synen på flera allvarliga brott. Lagrådsremissen som den här interpellationen handlar om byggde på en departementspromemoria som togs fram samtidigt som Rattfylleriutredningens betänkande remitterades. Rattfylleriutredningen hade tidigare övervägt frågan och föreslog inga straffskärpningar. Promemorian möttes av skarp kritik från de flesta av de instanser som granskade lagförslagen från juridiska utgångspunkter. Domstolar, universitet och flera myndigheter avstyrkte förslaget och ansåg det olämpligt att bryta ut en typ av vållande och ge sådana brott en strängare straffskala när det finns andra vållandebrott som innefattar samma medvetna och allvarliga risktagande och samma allvarliga konsekvenser. Jag har förståelse för den kritiken. Det kan exempelvis vara svårt att motivera att det ska utdömas ett lindrigare straff för den som orsakar någons död i samband med sjöfylleri än vid rattfylleri. Vissa instanser som i och för sig tillstyrkte förslaget ansåg också att motsvarande straffskärpning borde övervägas vid vållande i samband med sjöfylleri. Den skarpa kritik som riktades mot förslagen är skälet till att lagrådsremissen återkallades. Det är angeläget att åstadkomma långsiktigt hållbara lagförslag, och jag vill därför se efter hur vi kan tillgodose ambitionerna i det återtagna förslaget i en form som juridisk expertis inte ifrågasätter, i alla fall inte så hårt som de har gjort i det här fallet. Min ambition är att återkomma med förslag som markerar det allvarliga med vållandebrott som sker i samband med bland annat rattfylleri men som samtidigt inte innebär att lika allvarliga brott behandlas olika vid domstolarnas straffmätning. Därtill kommer regeringen att ge riksdagen ytterligare förslag i syfte att minska antalet drogrelaterade olyckor i trafiken.
Herr talman! Kära åskådare! Nu säger Beatrice Ask att det här är en viktig fråga. Hennes insats mot rattfylleri har hittills varit att dra tillbaka det förslag som skulle ha inneburit att vi hade fått den särskilda brottsrubricering som många efterfrågat, de straffhöjningar som hade behövts och den möjlighet till provtagning som behövs i mycket större utsträckning - allt detta för att förminska antalet döda i trafiken på grund av rattfylleri. Det är din insats, Beatrice Ask. Och så hänvisar du till remissinstanser! Här är remissammanställningen. Om du har läst den vet du att de allra flesta är positiva och att det är ganska få som avstyrker, såväl bland domstolar som bland andra myndigheter. Visst är det så att vissa avstyrker och är kritiska, men så är det ju alltid! Varje lagförslag är det några som avstyrker. Men majoriteten gör det inte. Därför kan det i alla fall inte vara detta som är det verkliga skälet till att man nu sviker alla de människor som hade hoppats på den skärpning som förslaget innebar. Många har ju tyckt det är viktigt med ett särskilt brott för att det ger en markering av hur allvarligt man ser på det. Vi hade ju precis samma diskussion när vi införde brottsrubriceringen människohandel. Det handlade ju också om sådant som redan var straffbelagt. Men vi kan se hur mycket den frågan har hamnat i fokus när vi nu har en särskild brottsrubricering för det, och hur mycket lättare det är att följa andra saker än lagstiftningen när man har ett särskilt brott. Här hade vi en möjlighet att göra samma sak när det gäller rattfylleri. Vi hade en möjlighet att redan från årsskiftet ha ett sådant brott och en möjlighet att göra provtagningar. Det kunde ha gjort att fler personer som kör berusade hade kunnat dömas och dessutom sedan kanske kunnat få den hjälp och det stöd som behövs. Allt detta var möjligt, men det var på ditt initiativ, Beatrice Ask, som regeringen drog tillbaka förslaget. Och det är du som har svikit brottsoffren.
Herr talman! Det är alltid så att lagförslag kritiseras av vissa, säger Thomas Bodström. Det är helt sant, och det är inte alltid man kan lyssna på dem. Men det fanns tydliga indikationer på att Lagrådet i det här fallet skulle ha mycket allvarliga invändningar. Thomas Bodström brukar ju i andra debatter här i kammaren hävda att regeringen borde lyssna mer på Lagrådet. Jag tyckte att det fanns anledning att ta tillbaka förslaget redan nu för att se om vi i en proposition till våren någorlunda snabbt ändå kan åstadkomma det som Thomas Bodström och jag är överens om - tuffare tag mot rattfyllerister - utan att för den skull göra misstag i fråga om den juridiska utformningen. Den statistik som används i dag vad gäller vållande till annans död visar ju att ungefär 20 % av fallen inte är alkoholrelaterade. Det är väldigt svårt att se hur en så stor andel av de här brotten skulle kunna anses vara helt ointressanta. Jag tycker till exempel att det finns en jämförbarhet mellan sjörattfylla och vanlig rattfylla, om man får uttrycka sig så omilt. Det är inte ett mindre oförsiktigt agerande att ta livet av någon genom att fara fram vårdslöst och berusat till sjöss än i vägtrafiken. Det är klart att mycket skulle vara vunnet om vi kunde få in även detta i lagändringen, så att man slipper denna diskrepans mellan olika linjer. Det är enkelt att i en debatt säga att man nu försenar en seriös möjlighet att förhindra eller i vart fall straffa och tydliggöra hur allvarligt man ser på den här typen av brott. Men jag delar inte den uppfattningen. Lagen som Thomas Bodström hade velat få igenom skulle i bästa fall ha gällt från den 1 april. Det kan inte handla om många månader som man behöver försena det hela med. Möjligen blir inte detaljerna i ett lagförslag så bra när man lägger fram det tre dagar före valet och skickar iväg det i hast till Lagrådet. Det försöker vi rätta till nu. Vi kommer att komma tillbaka med ett mer genomarbetat förslag tillsammans med en del andra konkreta förslag som alliansregeringen har, i syfte att motverka det förskräckliga faktum att antalet människor som kör berusade i trafiken och därmed riskerar andra människors liv ökar.
Herr talman! Nu säger Beatrice Ask att sådan lagstiftning borde införas också när det gäller sjöfylleri. Det är väl inget som hindrar att man gör det, men man behöver väl inte dra tillbaka ett förslag av det skälet? Man skulle kunna införa lagstiftning enligt förslaget och sedan komplettera med bestämmelser om sjöfylleri. Det har jag inte på något sätt några invändningar emot, och det vore hur enkelt som helst att göra det. Men för den sakens skull behöver man inte dra tillbaka ett förslag och därmed spoliera alla de förväntningar som har funnits på att vi i Sverige ska skärpa de här bestämmelserna. Nu har du, Beatrice Ask, och den borgerliga regeringen sett till att denna skärpning inte blir verklighet. Beatrice Ask hänvisar till Lagrådet. Det blir närmast en smula komiskt. Om det är något som har hänt under din korta tid som justitieminister är det nämligen att Lagrådet har kritiserat regeringen. Nu säger du att man i Lagrådet kanske skulle ha varit kritisk till förslaget. Det är möjligt, men av det du säger kan man dra slutsatsen att du som justitieminister skulle reagera starkt om Lagrådet skulle komma med kritik. Nu finns det ett annat lagförslag - det handlar ett förslag om sänkt fastighetsskatt för Fredrik Reinfeldt, Maria Borelius och många andra, och det innebär att de kommer att tjäna tiotusentals kronor - och om det förslaget sade Lagrådet att det stred mot grundlagen, alltså mot demokratin, och att man inte hade berett det i rätt tid. Det är den allvarligaste kritik som en regering kan få, och du har inte lyft ett finger! Du säger alltså att lagrådskritik är helt acceptabel när det handlar om fastighetsskatt, men när det handlar om rattfylleri drar du tillbaka förslaget innan det ens har hunnit få kritik av Lagrådet. Förklara hur detta går ihop! Förklara varför det är rätt att gå emot Lagrådets kritik och driva igenom ett förslag om fastighetsskatt trots att man har struntat i grundlagen, som är grunden för demokratin, samtidigt som man med hänvisning till samma lagråd drar tillbaka ett förslag innan Lagrådet ens har hunnit komma med något yttrande!
Herr talman! Jag vill gärna vara tydlig med att jag som justitieminister har mycket stor respekt för Lagrådet, och jag försöker vara konsekvent i att både lyssna på och tillvarata Lagrådets synpunkter. Den kritik som har framförts i andra frågor än den som vi diskuterar här och nu, och som jag gärna vill hålla mig till, handlar till stora delar om att vi i Sveriges riksdag har infört en budgetordning som innebär att det är nästan omöjligt för en nytillträdd regering att genomföra några förändringar utifrån väljarnas önskemål utan att få allvarlig kritik av Lagrådet. Vi påpekade detta när dessa förändringar trädde i kraft, men ni socialdemokrater blundade för det. Det beklagar jag. Likväl, om vi återgår till det vi diskuterar, slängde du som tidigare justitieminister in ett förslag tre dagar före valet som inte var tillräckligt bearbetat. Det fanns mycket som talade för en allvarlig kritik. Jag tyckte att det var lite tråkigt att få den kritiken med tanke på att vi driver frågan om att skärpa straffen och synen på berusning i trafiken. Av det skälet tyckte jag att det var bra att ta hem förslaget och se om vi kunde göra några förbättringar, för att sedan lägga fram det tillsammans med de andra förslagen som vi tänker lägga fram för att förhindra det ökade problemet med berusning i trafiken. Det var det enkla resonemang som fördes. Sedan kan man gå till torgs och säga att vi kommer att vara ansvariga för att ingenting görs mot rattfylla. Men det handlar faktiskt om att seriöst försöka göra något som var halvbra riktigt bra. Det tycker jag man borde vara överens om att ha som ambition. Det är för viktiga frågor för att slarva över dem. Det är i varje fall min ambition i arbetet.
Herr talman! Det är trist att du använder uttrycket "slängde in". Lars Wallinder och andra som har jobbat med detta i månader och lagt in ett fint arbete i detta ska inte behöva höra deras högsta chef säga att något har slängts in. Det var ett mycket noggrant arbete utfört av ytterst kompetenta tjänstemän. Det handlar inte om att slänga in något utan det handlar om att besluta om en lagrådsremiss. Du bör uttrycka dig på ett annat sätt när det gäller de tjänstemän som har arbetat fram förslaget på Justitiedepartementet. Jag hoppas att vi slipper den typen av uttryck i framtiden. Det här handlar alltså om ett förslag där vi kunde ha haft en bättre möjlighet för polisen att ta prov. Det gäller ett särskilt brott där många har efterfrågat denna möjlighet. Det gäller höjda straff och minimistraff för dem som kör ihjäl oskyldiga människor berusade. Allt detta kunde ha varit möjligt. Då hänvisar du till Lagrådet, och du försöker ge en förklaring. Men jag tror att många fortfarande undrar hur det kommer sig att du är så noggrann när det gäller ett lagrådsyttrande om trafikbrott som ännu inte har kommit när du fullständigt struntar i att man har fått den mest allvarliga kritiken en regering kan få när det gäller demokratiska former. Det framgår uttryckligen att det inte handlar om en kort tid utan tvärtom och om att den beredning som har förekommit i ärendet inte motsvarar bestämmelserna i regeringsformen. Det framgår att trots den knapphet på tid som har rått borde det ha varit möjligt att bredda remissförfarandet. Så säger man, Beatrice Ask. Ingenting annat. Du borde kanske läsa på lite innan du säger sådana saker i riksdagen. Vad du gör, Beatrice Ask, är sammanfattningsvis: Du återkallar något som många människor har hoppats på. Du hänvisar till ett lagråd som ännu inte har fattat beslut. Du struntar som justitieminister fullständigt, trots att det är din uppgift som justitieminister, i att återkalla de lagförslag som bättre passar en moderatledd regering. Där handlar det om stora förmögenhetsöverföringar till Fredrik Reinfeldt och andra rika människor. Då spelar Lagrådet ingen roll. Men när det handlar om bestämmelser om trafikbrott är det annorlunda.
Jag vill erinra om att debatten gäller interpellationen, inte andra saker. Det är strikt enligt ordningen. Här är det jag som för ordet. Man får gärna nämna Lagrådet, men vi ska debattera vad som står i interpellationen. Det är riksdagsordningen. Det fanns ett inlägg som gick utöver detta in på andra frågor.
Herr talman! Jag har inte kritiserat tjänstemännens arbete, men jag kritiserade det politiska beslutsfattandet att skicka i väg ett förslag som rönte sådan kritik. Jag tog ett annat politiskt beslut, nämligen att försöka lyssna mer på de invändningar som fanns. Justitiekanslern påpekade i sammanhanget att det ankommer på lagstiftaren att beakta kravet att likvärdiga fall i princip ska bedömas lika, det vill säga att olika typer av brott faktiskt inte ska behandlas helt olika. Då finns det när det gäller vållandebrotten problem i den utformning som reglerna hade fått med det förslag som Thomas Bodström skickade i väg till Lagrådet. Vi fann att det fanns anledning att fundera över om vi kunde rätta till det. Det kommer vi att göra och återkomma med detta. Respekten för varandra är otroligt viktig i det här arbetet. Vi gör olika bedömningar om hur man ska lyssna på detta. Sedan är det ingen som vet vilka resonemang jag har om hur Lagrådet behandlas i olika sammanhang i övrigt. Min grundinställning kvarstår, nämligen att vi måste vara noga med både beredning och annat i det här ärendet. Det gäller oavsett om det handlar om frågor som i det här fallet hanterades av den förra regeringen eller om det handlar om frågor som vi hanterar i den regering där jag nu är en del av arbetet.

Herr talman! Thomas Bodström har frågat mig vilket beslutsunderlag jag har haft och vilka bedömningar jag har gjort vid utformningen av rättsväsendets resurstilldelning i budgetpropositionen. Den nya regeringen har sjösatt den mest ambitiösa satsningen någonsin på rättsväsendet. Vi har bland annat annonserat en kraftig ökning av antalet poliser med målet att vi ska ha 20 000 poliser senast 2010. Sammantaget har anslaget till rättsväsendet för 2007 ökat med drygt 1 1⁄2 miljard jämfört med den förra regeringens anslag för 2006. Thomas Bodström är säkert bekant med flera av de underlag jag tagit del av. Den samlade bild som framkommer av Brås statistik visar exempelvis att den förra regeringen inte på något avgörande sätt lyckats förbättra tryggheten i samhället. Jag är övertygad om att Thomas Bodström delar min bedömning att den kraftiga ökningen av antalet anmälda våldsbrott är ett allvarligt problem. Våldsbrotten drabbar dessutom ofta de som redan lever i utanförskap på ett eller annat sätt. För övrigt räcker det med att läsa några lokaltidningar för att få klart för sig att stora delar av den svenska befolkningen under en följd av år har upplevt en försämring av polisens närvaro och synlighet. Det är orimligt att göra någon annan bedömning än att detta har haft en negativ inverkan på tryggheten i samhället, inte minst i de stora områden av vårt land som utgörs av glesbygd. Man behöver alltså inte leta länge för att finna starka argument för de satsningar som vi nu genomför på rättsväsendet. Nu är det viktigt att följa upp satsningarna och se till att de ger resultat.